Ärade kammarledamöter! I enlighet med grundlagens bud hälsar jag er välkomna till 1968 års riksdag efter en helg, som jag hoppas har varit vilsam och avkopplande. Årets riksdag kommer att få ta ställning till många viktiga frågor med räckvidd långt in i framtiden. En av de mest betydelsefulla frågorna blir förslaget om revision av grundlagarna.

Som bekant måste beslut fattas om såväl den långsiktiga lösningen av riksdagens lokalfrågor som den övergångslösning vi under alla omständigheter måste leva med ett antal år. Det är i år 50 år sedan riksdagen fattade beslut om att avlägsna de sista resterna av det fördemokratiska statsskicket för att införa ett fullt ut demokratiskt system. Det demokratiska styrelseskicket erövrades först efter hård kamp. Den kampen fördes med intensitet i riksdagen och i pressen, och runtom i landet samlades väldiga människomassor för att manifestera sina krav på en verklig folkmakt. Slutligen lyckades man på den fredliga övertygelsens väg bryta det konservativa motståndet. Men, ärade kammarledamöter, demokrati är inte bara en fråga om antalet kamrar, folkrepresentationens storlek eller det valsystem med vars hjälp väljarnas röster förvandlas till riksdagsmandat. Demokratin, så som vi vill att den skall fungera, är mer än så en livsform, ett sätt att leva och verka i en samhällsgemenskap, en statsform som engagerar och aktiverar medborgarna, en samlevnadsform där respekten för medmänniskan är en självklarhet. Vi kan utan förhävelse påstå att demokratin fungerat väl i vårt land, att vi successivt lyckats förbättra människornas materiella betingelser och skapa respekt för de demokratiska grundprinciperna. Och rätten att på olika sätt få manifestera meningsyttringar, framföra kritik och skarpa protester utgör en omistlig del av den politiska demokratin, detta oavsett om adressaten är ett främmande lands regering, den egna regeringen eller någon annan instans i vårt land. Men rätten att demonstrera och protestera kan aldrig få innebära en rätt till skadegörelse eller överfall på enskilda personer. Att förhindra sådant hör också till grundreglerna i en demokrati. Vi inleder nu en riksdagssession, som kommer att bli arbetsfylld och krävande. Året 1968 lovar att bli ett politiskt högintressant år. Trots den förestående valrörelsen vågar jag uttrycka en förhoppning om samling kring de stora och för medborgarna centrala frågor som vårriksdagen kommer att besluta om. I den förhoppningen hälsar jag er än en gång välkomna till 1968 års riksdag. Till justitiedepartementet har inkommit fullmakter för 4 personer som vid nya röstsammanräkningar utsetts till ledamöter av riksdagens andra kammare i stället för avgångna ledamöter av kammaren. Protokoll över granskningen och förteckning över de granskade fullmakterna skall tillsammans med fullmakterna överlämnas till andra kammaren.

Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Varje lista upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.
Herr talman! För vart och ett av de ytterligare val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmeanskonferensen. Varje lista upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman!